Herr talman! Lösningen av riksdagens lokalfråga på längre sikt har diskuterats vid många tillfällen under årens lopp, ja, ända sedan ståndsriksdagarnas tid. Det vore för all del frestande att gräva i allt det rikliga historiska stoff som finns tillgängligt — och därmed också dokumentera hur historien ständigt upprepar sig, men i vårriksdagens slutspurt föredrar nog alla att debatten i stället inriktas på framtiden. Låt mig dock notera att utredningsarbetet beträffande riksdagens lokalfråga under de senaste åren varit synnerligen intensivt. Förvaltningsstyrelsens utredning innefattar ett mycket digert sakmaterial. En lång rad remissyttranden föreligger, och riksdagens konstitutionsutskott har haft frågan på sitt bord i sju månader. Det är en relativt lång tid. Utan tvivel har ärendet varit värt all den tid och alla de kostnader som hittills varit förknippade med arbetet i fråga. Här gäller det ju ett beslut med verkan ett gott stycke in på nästa sekel. Det är naturligt att en viss tveksamhet ändå kan råda. Men, herr talman, förr eller senare kommer man dock fram till en punkt där man måste bestämma sig för den fortsatta färdriktningen. Enligt den mening som vi reservanter företräder har vi nått denna punkt. Vi föreslår i konsekvens därmed att riksdagen skall besluta att flytta tillbaka till ombyggda lokaler på Helgeandsholmen. Flertalet remissinstanser är av samma mening. Jag vill utveckla motiven för detta något. Nybyggnadsalternativet på nedre Norrmalm är sedan länge inaktuellt. En placering av riksdagens hus på annan plats än i centrala Stockholm torde vara en helt orealistisk tanke. Valet har då stått mellan Helgeandsholmen och Sergels torg. För en definitiv placering av riksdagen på Helgeandsholmen talar flera tunga skäl: Riksdagen får sitta i eget hus, på egen mark. Riksbyggnaderna på Helgeandsholmen kan ges en både symbolisk och representativ form. Placeringen blir central, men ger ändå fördelar ur säkerhetssynpunkt. Största möjliga närhet till statsdepartementen uppnås. Inga svårigheter föreligger att åstadkomma goda inre funktioner. Mot dessa skäl väger Sergelstorgsalternativet lätt. Nu säger en del att det dock fungerar bra här vid Sergels torg. Ja, men ett bra provisorium är ändå alltid ett provisorium, och även om somliga öser superlativer över Sergelstorgsalternativet förblir det enligt min mening ändå ett provisorium. Jag fäster mig särskilt då vid vad som är sagt i motionen 1879. Författarna till den motionen måtte ha befunnit sig på själva toppen av lovprisningsberget när de skrev den. Låt mig bara säga att funktionerna och arbetsförhållandena här vid Sergels torg är acceptabla, men de är inte särskilt goda och de är långt ifrån utmärkta. Och hur skulle de kunna vara det, när de här byggnaderna är planerade för ett helt annat ändamål än att vara riksdagshus? En del av utrymmena i dessa byggnadskroppar används också för helt andra ändamål än riksdagens.

Det nuvarande huset kan göras om både till kongresslokal och till varuhus. Det är en styrka och en svaghet på en och samma gång. Utskottsmajoriteten har beträffande Helgeandsholmsalternativet framför allt skjutit in sig på bristande expansionsmöjligheter. Frågan är om inte utskottsmajoriteten här bevisar för mycket. Mån anger att lokalbehovet år 2000 skall uppgå till nära 60 000 kvadratmeter. Den siffran skall jämföras med det av riksdagshusutredningen beräknade behovet 1985 om 26 000 kvadratmeter. På 15 år skulle alltså lokalbehovet mer än fördubblas! Man bör då ha klart för sig att de av konstitutionen bundna lokalbehoven knappast kommer att öka alls. Dit hör exempelvis plenisal, utskottens sammanträdesrum och ledamotsrummen. Den av utskottsmajoriteten beräknade ökningen ligger alltså så gott som uteslutande på servicesidan. Det förutsätter i sin tur att antalet tjänstemän skulle öka till 1 500 personer mot f. n. 350 personer, alltså i runt tal en femdubbling på 15 år. På vilket serviceområde skall då denna väldiga expansion ske? Sekreterarfrågan har nämnts i utskottsbetänkandet och även i motioner från folkpartihåll. Det finns visserligen utländska parlament där man tillämpar ett system med personliga sekreterare för varje ledamot, men man bör då ha i minnet att det rör sig om länder som är många gånger större än Sverige och där man å andra sidan inte ger service genom upplysningstjänst, partistöd och liknande anordningar som fallet är i vårt land. Skall vi verkligen sträva efter att leka på de stora pojkarnas gård i alla avseenden? En expansion av den storlek som utskottsmajoriteten skisserar är orimlig och onödig.

Herr talman! I maj 1968 beslutade riksdagen att flytta till provisoriska lokaler vid Sergels torg fr.o.m. 1971. Från Stockholms stads sida förklarade man då i en skrivelse att förläggningen till Sergels torg avsåg ”den tidsperiod som erfordras för iordningställande av permanenta arbetslokaler för riksdagen”. När beslutet fattades var man från berörda parters sida på det klara med att det rörde sig om en tidsbegränsad förläggning till de lokaler där vi i dag befinner oss. I sammanhanget kan också nämnas att den socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen i en promemoria ”mycket bestämt” motsatte sig alla tankar på en eventuell permanentning av Sergelstorgsalternativet, vilket hade nämnts i debatten. Riksdagen beslöt i maj 1969 att den utlysta arkitektpristävlingen skulle omfatta endast nybyggnad resp. ombyggnad på Helgeandsholmen. Stockholms stad hade med stöd av det kommunala planmonopolet avvisat en förläggning av riksdagshuset till nedre Norrmalm. De beslut som fattades av riksdagen i maj 1968, resp. maj 1969 är således entydiga: Riksdagen bör i framtiden vara förlagd till Helgeandsholmen. Det är mot denna bakgrund som förvaltningsstyrelsen utrett tre olika alternativ till en förläggning av riksdagen på Helgeandsholmen. Det första alternativet förutsätter en rivning av riksbankshuset och uppförande av en större byggnad där i glas och betong. Detta är knappast en lycklig lösning. Stadsbilden här är mycket känslig, och en byggnad med så pass avvikande exteriör som föreslås i alternativet I måste betraktas som klart störande. Även om vissa funktionella fördelar finns måste detta förslag avvisas av stadsmiljöskäl, och det har förvaltningsstyrelsen också gjort. Då återstår en ombyggnad av riksbyggnaderna på Helgeandsholmen. Det alternativ som förvaltningsstyrelsen förordar, det s.k. alternativet H 2, innebär att också kanslihuset tas i anspråk. Därigenom tillförsäkras riksdagen en betydande lokalyta. Jag har här utgått från att riksdagens tidigare beslut om Sergels torg är ett provisorium och att en återflyttning till Helgeandsholmen fortfarande äger giltighet. Det är samma bedömning som förvaltningsstyrelsen har gjort. Skälen härför är flera. Till att börja med kan konstateras att det nuvarande provisoriet icke är konstruerat för riksdagsändamål och därför företer en del brister, bl.a. kommunikationsmässigt. Detta kan rättas till i viss utsträckning, men det är ajälvfallet förenat med icke obetydliga kostnader. Någon redovisning av vad dessa kostnader skulle kunna uppgå till finns inte någonstans. Expansionsmöjligheterna, som har spelat en viktig roll i debatten, är i alla alternativ förenade med vissa problem. Några givna expansionsmöjligheter föreligger inte vad avser Sergels torg, såvida man inte övertar det nya riksbankshus som just är under uppförande alldeles bredvid oss. Där finns en betydande rumsyta, och möjligheterna att ordna en täckt förbindelse dit är goda. Men det är dock såvitt jag kan förstå ett orealistiskt alternativ. Riksbanken vill inte och kan säkert inte avstå från sitt nya hus. Det är självfallet en helt riktig ståndpunkt. Sett ur representativ synpunkt är provisoriet vid Sergels torg inte lyckat. Detta är förvisso inte en avgörande aspekt, men den är å andra sidan inte utan betydelse. Från säkerhetssynpunkt är Sergelstorgsprovisoriet bekymmersamt. Det är en aspekt som det har talats mycket litet om, men den kan framdeles komma att bli av ökad betydelse. Rikspolisstyrelsen har där framfört en del enligt mitt sätt att se mycket vägande synpunkter. Slutligen skall påpekas att den byggnad som vi nu befinner oss i ägs av Stockholms kommun, som uppenbarligen också vill äga den i fortsättningen. Riksdagen bör äga sitt eget hus och framdeles vara oförhindrad att på eget bevåg vidta de förändringar som krävs. Vad så gäller de nuvarande riksbyggnaderna på Helgeandsholmen måste de, oavsett om vi stannar kvar eller inte, ges en adekvat användning. Av kulturminnesskäl kan de inte rivas. Det kommer att kosta betydande belopp att iordningställa dem för andra ändamål, och det är vi alltså tvingade till om vi inte flyttar riksdagen tillbaka dit. Genom att återflytta till Helgeandsholmen tillförsäkras riksdagen egna lokaler i en central och representativ miljö med traditioner. Byggnaderna får då åter en lämplig användning. Det förslag som riksdagens förvaltningsstyrelse har presenterat förordar en återflyttning. Den argumentering som förvaltningsstyrelsen för är enligt min mening bärande och övertygande. Riksdagen borde därför i dag kunna bekräfta det principbeslut om en återflyttning till Helgeandsholmen som tidigare fattats. Också när det gäller de alternativ som står till buds anser jag att förvaltningsstyrelsens förslag i princip kan godtas. Förvaltningsstyrelsens förslag kom riksdagen och utskottet till handa i oktober förra året. Avsikten var då att beslut skulle kunna fattas före 1974 års utgång. Detta hade emellertid lett till en alltför kort remisstid, varför det beslöts att skjuta frågan till innevarande år. Men då nämndes det att beslutet skulle kunna fattas exempelvis så tidigt som under slutet av februari månad. Nu befinner vi oss i riksdagens slutspurt, i maj månad, och utskottets majoritet föreslår nu ytterligare utredning utan att någon inriktning görs beträffande arbetet med den framtida lokaliseringen. Frågan skjuts alltså på en oviss framtid. Visserligen sägs det att utredningen skall bedrivas skyndsamt, men det sägs bara i motivtexten och det återfinns inte i utskottsmajoritetens hemställan. Och skall det vara någon mening med ett så omfattande utredningsarbete som utskottsmajoriteten här tänker sig, så måste man naturligtvis sedan ha möjlighet till ytterligare en remissomgång, till ny motionstid — vilket utskottet också förutsätter — och till en ordentlig utskottsbehandling. Och då kommer vi att befinna oss långt fram i tiden. Ingen vet därför när ett nytt beslut kan komma att fattas. Vad är det nu som fått utskottsmajoriteten att plötsligt underkänna förvaltningsstyrelsens förslag, för det kom faktiskt litet plötsligt för några veckor sedan? Ja, en huvudpunkt i utskottets argumentering är att möjligheterna till expansion måste garanteras. Det är sannerligen inga små önskemål man har. Utredningen har beräknat att riksdagen 1985 behöver 26 000 m” programyta. Detta har grundats på erfarenheter av verksamheten i de nuvarande byggnaderna vid Sergels torg. Alternativet H 2, som alltså förvaltningsstyrelsen och reservanterna förordar, täcker detta väl och innehåller disponibla överytor på 3 000 m? fullvärdig rumsyta. Möjligheter finns att vid expansion utnyttja kanslihusannexet, som innehåller 5 000 m? ytterligare. Räknar man totalt med de lokaltillgångar som finns i form av departementslokaler i Gamla stan i nära anslutning till kanslihuset, så motsvarar detta totalt 15 000 m? programyta. Det räcker alltså för riksdagen också på mycket lång sikt. Utskottsmajoriteten har emellertid stora pretentioner. Den räknar såvitt jag kan förstå med en hissnande snabb expansion av riksdagens lokalbehov. Erfarenheterna av vårt nuvarande hus har alltså pekat på 26 000 m? 1985. Utskottsmajoriteten anser emellertid att vi år 2000, alltså blott 15 år senare, har behov av 60 000 m”! På 15 år alltså mer än en fördubbling! Det innebär, som herr Nordin sade, att antalet tjänstemän i riksdagen som i dag är 350 år 2000 skulle vara nära femdubblat och uppgå till inte mindre än 1500! En expansion av detta slag är inte realistisk. Ingenting talar för att alla riksdagsaktiviteterna behöver ske i omedelbar anslutning till plenisalen. Vissa ting, exempelvis förvaltningsuppgifter, tryckeri etc., kan ligga på ett visst avstånd från kammaren utan att någon olägenhet uppkommer. Med den expansionstakt som utskottsmajoriteten räknar med måste det ju bli så i vilket fall som helst. Man kan inte få de önskade 60 000 m” att ligga precis runt plenisalen — inte i något tänkbart alternativ. Jag vill slå fast: Väljs Helgeandsholmsalternativet, finns det tillfredsställande expansionsmöjligheter under en överskådlig framtid. I vad gäller Helgeandsholmsalternativet finns dessutom den fördelen, att expansionslokalerna tillhör stater. och därför lättare torde kunna disponeras än de alternativ som finns runt Sergels torg, där lokalerna icke är statsägda. Kostnadsfrågan har berörts av utskottsmajoriteten, som menar att en återflyttning till Helgeandsholmen skulle bli dyrare. Men nu kan man, herr talraan, i sådana här sammanhang räkna på olika sätt, och det brukar vara svårt att bli helt överens. Jag skall därför undvika att gå in i detaljer — jag vet att kostnadsfrågan kommer upp senare under debatten. Men även om Helgeandsholmsalternativet skulle bli något dyrare, anser jag den kostnaden värd att ta. De fördelar som redovisats rörande Helgeandsholmslokaliseringen motiverar detta. Vad kostar egentligen ett kvarstannande vid Sergels torg? Ja, Stockholms kommun, som av speciella skäl gärna vill att vi stannar kvar här, har offererat den byggnad som vi nu befinner oss i jämte kulturhusdelen för 410 milj.kr. Jag anser som sagt att riksdagen skall äga sitt hus. Men 410 milj.kr. är bara en del av den verkliga kostnaden. Kulturhusdelen är inte särskilt lämpad för kontorsändamål och måste därför ombyggas. De nuvarande riksdagshusdelarna måste också byggas om för att man skall kunna klara av de nackdelar som nu finns beträffande kommunikationer och annat som jag tidigare har pekat på. Därtill kommer kostnader för ombyggnad av Helgeandsholmen för att byggnaderna där skall få lämplig form för sin kommande användning. De kan ju inte bara rivas. Då är man uppe i betydligt över en halv miljard kronor. Det är alltså inga småsummor det rör sig om i det fall kammaren skulle fastna för ett kvarstannande i Kulturhuset och vi skulle förvärva de här lokalerna. Skall vi sedan expandera i den takt som utskottsmajoriteten tänker sig, blir det ytterligare högst betydande kostnader. På en punkt vill jag säga några ord om det alternativ som förvaltningsstyrelsen och reservanterna förordar. Det gäller broförbindelsen mellan Helgeandsholmen och kanslihuset, där ledamöternas rum är avsedda att inrymmas. Den här bron har rönt kritik i vad gäller utformningen. Man har menat att en sådan täckt bro i två plan skulle vara störande ur stadsbildssynpunkt. Jag kan hålla med om att bron i sin skisserade utformning är mindre lyckad. Det skall dock framhållas att det här endast rör sig om en skiss. Bron kommer att bli föremål för nya överväganden i vad gäller utformningen. Det kan utan vidare göras en lättare och mer genomskinlig konstruktion, så att bron blir mindre störande. Den omdiskuterade brofrågan tycker jag därför kan reduceras högst betydligt. Det är viktigt, herr talman, att understryka att riksdagen också i framtiden självfallet behöver arbeta i en funktionsduglig miljö. Det är såvitt jag kan förstå också avsikten med förvaltningsstyrelsens förslag. I riksbyggnaderna och det nuvarande kanslihuset finns alla möjligheter att för de enskilda ledamöterna skapa en god miljö och goda arbetsmöjligheter, som är helt jämförbara med de lokaler där vi i dag befinner oss, men jag tror mig också kunna säga att vi där har möjlighet att göra ytterligare förbättringar. Jag vill understryka detta, därför att från deras sida som vill ha ett kvarstannande vid Sergels torg tycker jag mig ibland förmärka en skrämselpropaganda, som går ut på att en återflyttning till Helgeandsholmen skulle innebära sänkt standard i arbetshänseende. Detta är såvitt jag kan förstå en alldeles obefogad synpunkt. Det finns alla möjligheter att bereda riksdagens ledamöter och tjänstemän en god, stimulerande och funktionell arbetsmiljö vid en återflyttning till Helgeandsholmen. Herr talman! När det gäller sekreterarhjälp och utredningsservice åt ledamöterna är reservanterna medvetna om att krav i denna riktning finns och även kommer att ställas samt att rimliga anspråk härvidlag givetvis skall tillgodoses i framtiden. Det skall understrykas att dessa krav är någonting som vi kan tillgodose också vid en återflyttning till Helgeandsholmen. De expansionsmöjligheter som finns där räcker gott och väl till under en överblickbar framtid. Reservanterna och förvaltningsstyrelsen är ense om att riksdagen nu bör ta ett principbeslut om återflyttning till Helgeandsholmen och att utgångspunkten för detta bör vara alternativet H 2. Förvaltningsstyrelsen skall självfallet fortlöpande bereda de frågor som kan uppkomma med anledning av projekteringen av ombyggnadsarbetena. Skulle därvid mot förmodan uppstå sådana problem att man anser sig behöva frångå alternativet H 2, skall förvaltningsstyrelsen givetvis återkomma till riksdagen. Herr talman! Får jag till sist säga att det är viktigt att riksdagen inte skjuter sin lokalfråga framför sig i all oändlighet. Det finns i.dag ett tillfredsställande material för ett principbeslut och för en fortsatt inriktning av arbetet. Ingenting har framkommit som skulle rubba de överväganden som tidigare gjorts, att riksdagen i framtiden skall verka i egna lokaler med ett centralt, traditionellt och representativt läge. Det föreliggande Helgeandsholmsalternativet tillgodoser dessa önskemål.

Herr talman! Låt mig först säga att jag inte har kritiserat att utskottet har tagit god tid på sig för att handlägga denna fråga. Det skall väl dock noteras — och det var det jag gjorde — att man från visst håll förra året förutsatte att frågan skulle kunna avgöras före julen. Men vad som är intressant i sammanhanget är ju talet om expansionen. Det finns en enda motion, som mera preciserat tar upp frågan om sekreterarhjälp åt ledamöterna. Motionen är väckt av herr Romanus. Han kräver i denna motion att man skall räkna med en sekreterare på två ledamöter. Det är det konkreta yrkande vi har. Det är ett så pass modest krav att det utan vidare ryms inom det alternativ som finns, H 2, utan att man behöver ta några ytterligare expansionsytor i anspråk. Vi har ju där en överyta på 3000 m". Det är nog så, herr talman, att utskottsmajoriteten är expansionsglad. Utskottets ordförande talade om 50 000 m?” fullvärdig rumsyta. På s. 30 i betänkandet skriver man dock: ”Det kan inte uteslutas att de då aktuella lokalbehoven blir avsevärt större, kanske mellan 55 000 och 60 000 m?” Då är man alltså uppe i mycket stora ytor. Jag tror inte att det är någon större olägenhet om vissa, icke kammarnära aktiviteter sker i utrymmen som ligger en bit från själva kammaren. Det är f. ö. någonting som kommer att bli fallet vilket alternativ man än väljer, när det rör sig om så stora ytor. Det går faktiskt inte att pressa in 60 000 m? på några få meters avstånd från kammaren. Det sägs nu att den här saken inte är särskilt brådskande. Men frågan har ju i dagarna utretts i ungefär tio år. Jag är säker på att om vi inte fattar ett principbeslut nu, så kommer det inte att ta några månader, som herr Johansson i Trollhättan talar om, utan det kommer förmodligen att dröja några år innan vi kan fatta ett beslut. Utredandet kostar också pengar. Jag tror sannerligen att vi kan använda resurserna på bättre sätt än till att utreda frågan fram och tillbaka. Dessutom är jag, herr talman, övertygad om att utskottsmajoriteten i själva verket är oenig. En del av den vill stanna kvar här och en del vill flytta till Helgeandsholmen, men föredrar ett annat alternativ än det som förvaltningsstyrelsen förordat.

Herr talman! Jag har alltid uppskattat vår utskottsordförande, herr Johansson i Trollhättan — han är en försiktig man som tänker sig noga för innan han handlar. Jag blev därför rätt överraskad över att han hade satt sitt namn under ett utskottsbetänkande som trots allt innebar en mycket djärv och kraftig expansion av utrymmena och därmed också kostnaderna för riksdagen i framtiden. I sitt anförande nyss var herr Johansson emellertid som vi är vana vid: mycket försiktig och återhållsam. Han sade att uppgiften om 60 000 m” inte skall uppfattas som något exakt mått. Beträffande de slutsatser vi har dragit om ökningen av antalet anställda sade han att så snabbt skall den inte ske, osv. Men därmed faller faktiskt många av argumenten för att man skulle behöva så här mycket utrymme. Det är väl rätt me ningslöst att bygga lokaler som inte används. Vad är det för mening med det? Det är som pastor Jansson i Hans Alfredsons monolog säger om påsen: Den är tom och innehållslös om man inte fyller den med något. Det blir rummen också. Alltnog. Vi kan notera att man ingalunda tänkt sig någon så väldig utveckling av antalet anställda i riksdagen under 1900-talets senare del. Därmed blir reservanternas ställning så mycket starkare. Vi kan peka på — jag vill understryka det — att i det anvisade alternativet finns tillräckligt mycket utrymme för de kammarnära funktionerna. När det gäller de icke kammarnära funktionerna finns det expansionsmöjligheter framför allt i nuvarande departementslokaler. Kvar står dock ännu en fråga. När herr Johansson berättar om alla de problem som måste lösas före ett beslut, om allt det som nödvändiggör detta uppskov, blir frågan: Hur skall man klara detta på de sex sju månader som utskottsmajoriteten anger att utredningen skall ta? Det finns dock inte några övermänniskor, vare sig på det tekniska eller på det politiska planet. Säg precis som det är! Det kommer att bli antingen en kort och snabb utredning och därefter ett beslut — så som vi reservanter föreslår riksdagen i dag — eller också ett ständigt och evigt utredande till höga kostnader och kanske till ingen nytta.

Herr talman! Stockholms kommun ser ut som den gör. Man kan naturligtvis utreda dessa frågor i all oändlighet, men vissa förutsättningar är i vilket fall som helst tämligen givna. Vi har utrett frågan i tio år till stora kostnader och utan något definitivt resultat som vi har kunnat fatta beslut om. Jag tycker att det är högst otillfredsställande. Jag vill understryka att utskottsmajoriteten såvitt jag kan förstå inte alls är enig, även om det verkar så. Bland utskottsmajoriteten finns det — herr Ahlmark kommer väl strax att utveckla den saken — sådana som vill stanna kvar här och sådana som kan tänka sig en återflyttning till Helgeandsholmen, dock under förutsättning att man går in för vad som kallas för alternativ 1. Detta innebär ett stort hus i glas och betong på den nuvarande riksbankstomten. Osäkerheten blir, herr talman, betydligt större om kammaren stöder majoriteten. Då vet vi inte alls var vi kommer att hamna. é När det gäller tiden för en förnyad utredning vill jag säga att det inte kan röra sig om några månader, om det skall finnas utrymme för remisstid, utskottsbehandling, motionsrätt i kammaren, m.m. Man får ändå förutsätta att utskottet, om det kommer fram till några nya saker, måste ta en viss tid på sig för att behandla frågan. Herr Johansson i Trollhättan försöker göra gällande att reservanterna inte har något alternativ när det gäller expansionsmöjligheterna. Det är helt fel. Vi har pekat på att om vi fastnar för alternativet H 2 — jag skall upprepa vad jag sade i mitt första inlägg — så finns där 3 000 m? disponibel fullvärdig rumsyta. Tar vi i anspråk kanslihusannexet, som ligger nära och bra till, och som ger möjligheter till direkt förbindelse inomhus med inte så förfärligt mycket längre gångavstånd än vi i vissa fall har här i dag så finns det 5000 m? ytterligare. Totalt finns det i nära anslutning i Gamla stan i form av departementslokaler 15 000 m? programyta. Det, herr talman, är ändå utrymmen som majoriteten sannerligen icke kunnat peka på när det gäller Sergelstorgsalternativet. Där säger man i utskottsbetänkandet på s. 30: ”Även om Sergelstorgsalternativet i och för sig torde kunna — efter förvärv eller förhyrning av ytterligare fastigheter — tillgodose dessa ökade lokalbehov synes en lösning som innebär att riksdagens funktioner fördelas på ett stort antal fastigheter vara mindre acceptabel på lång sikt.” Därmed har man också utdömt Sergelstorgsalternativet.
Tänk så mycket som händer medan man utreder. Ja, det gör det ju alltid. Men det gäller väl oavsett vilket alternativ vi än diskuterar.

Jag upprepar än en gång att marschriktningen då bör vara Helgeandsholmen. Sedan måste det dock i beslutet få vara en öppen fråga vilket alternativ man till sist stannar för. Det är alltså ingen osäkerhet från reservanternas sida i det fallet, så tvärsäker skall man inte vara att man pekar ut ett definitivt alternativ på Helgeandsholmen i och med att man pekar ut själva Helgeandsholmen.

Herr talman! Det här är en fråga där vi alla har personliga åsikter. Vår egen arbetsplats intresserar oss naturligtvis ganska mycket. Det är därför rätt lätt att vi hamnar i litet trånga perspektiv. Vi glömmer att ställa frågan: Vad kommer man i framtiden att kräva av ett riksdagshus? Om vi bortser från våra egna personliga värderingar just nu — vad kommer riksdagsmännen om 2S år att begära av den byggnad, eller de byggnader, där parlamentarismen skall utövas? Det är alltså det greppet som konstitutionsutskottet har tagit på frågan. Flera av oss i utskottet har vid många tillfällen uttryckt åsikter i frågan om Sergels torg eller Helgeandsholmen är att föredra som placering för ett riksdagshus. Vi har nu, som Hilding Johansson visade, inom majoriteten låtit bli att yrka bifall till våra motioner och låtit bli att driva våra personliga önskemål. Vi vill i stället veta: Vilka funktioner måste ett riksdagshus klara av omkring år 2000? Den frågan besvaras inte alls i det betänkande som riksdagshusutredningen och förvaltningsstyrelsen lagt fram. Inte heller reservationen uttrycker många åsikter på den punkten. Men inom konstitutionsutskottet har vi under flera månader gjort en noggrann genomgång av den här frågan. Vi har haft en egen remissomgång med en rad instanser; de har tagit upp många försummade aspekter på stadsbildsoch miljöproblemen, kostnadsberäkningar och annat, dvs. det som bl.a. efterlystes i ett särskilt yttrande i förvaltningsstyrelsen av Ola Ullsten. Vi har då funnit att ert viktigt beslut av riksdagen från 1973 knappast har fullföljts. Vi begärde då i kammaren att ”det fortsatta utredningsarbetet” skulle bedrivas ”så förutsättningslöst som möjligt”. Nu har man tyvärr i utredningen nästan helt koncentrerat sig på att bevisa att det går att flytta tillbaka till Helgeandsholmen och att det blir billigare än att stanna kvar. Någon motsvarande möda har man inte lagt ner på att undersöka alternativet Sergels torg. Man har t.ex. inte närmare utrett hur de gamla riksbyggnaderna skulle kunna användas om riksdagen stannar kvar vid Sergels torg. Det hade annars varit intressant att få utrett t.ex. efterfrågan på lokaler — både förvaltningsrum och konferenssalar - som gamla riksdagshuset i dag fyller. Det finns ju en stor efterfrågan på sådana lokaler, vilket bl.a. byggnadsstyrelsen framhöll för ett par sår sedan. Man har också lämnat hela frågan därhän om hur lokalerna vid Sergels torg skulle kunna förbättras i en del avseenden och vad det skulle kosta. Att det tekniskt kan genomföras har vi varit överens om i utskottet. I några kalkylexempel, som utskottet har gjort om de båda huvudalternativen, har vi sökt nämna också sådana utgifter. Ett annat exempel på snedvridningen är diskussionen om expansionsmöjligheter. Förvaltningsstyrelsen säger med all rätt att den delen av frågan är viktig för ett ställningstagande. Men utredningen har då med hänvisning till en promemoria från Stockholms fastighetskontor påstått att det vid Sergels torg ”visserligen kommer att finnas kontorslokaler i närmast omkringliggande fastigheter, men dessa är privatägda, och lokalerna kommer vid den tidpunkten” — dvs. efter 1980 - ”att som regel vara uthyrda till enskilda hyresgäster —---”. Men går man tillbaka till den åberopade promemorian finner man att det påståendet är felaktigt. Inga av de lokaler som närmast kommer i fråga vid en fortsatt expansion vid Sergels torg är privatägda. Tvärtom ägs de av kommunen, och flera av dem är ”saneringsmogna”. När det gäller kostnader är bilden ungefär densamma. En tidigare utredning om ombyggnad på Helgeandsholmen — den som gjordes 1972 — kan uppräknad till dagens penningvärde beräknas till ungefär 350 milj.kr. Den nya utredningen anser att man kan klara ungefär samma program för drygt 120 milj.kr. Det är svårt att säga var exakt som beräkningarna skiljer sig åt och vad som på varje punkt är den korrekta bedömningen. Men jag tror att alla i utskottet — också reservanterna — tvingats ställa sig rätt skeptiska till de senaste beräkningarna. De är inte hållbara, för att uttrycka sig försiktigt. Och jag tycker inte att man kan fatta principbeslut om återflyttning utan att i stora drag veta vad en sådan flyttning skulle kosta. Får jag ta ännu ett exempel. Det gäller jämförelsen i årskostnad mellan Helgeandsholmsalternativen och alternativet Sergels torg. Utredningen har gjort den jämförelsen i 1974 års penningvärde och t.o.m. ansett att en sådan jämförelse är ”rättvisande”. Men konstitutionsutskottet visar nu att vid en fortsatt kostnadsutveckling i samma takt som de senaste åren blir återflyttning betydligt dyrare än att stanna kvar. Det beror främst på att det hus vi nu sitter i byggdes för fem år sedan i den tidens kostnadsläge. Bara omkring 15 946 av utgifterna för Sergels torg följer prisstegringarna. Alla ombyggnadsförslag däremot, som gäller slutet av 1970 talet och början av 1980-talet, kommer att drabbas av de ökningar av byggnadskostnaderna som vi vet är mycket stora. En rättvisande jämförelse borde ligga i något slags framräknat penningvärde det år då ett ombyggt riksdagshus skulle kunna vara färdigt. Bara den bristen i beräkningarna slår sönder utredningens kostnadskalkyler. Det är klart att bristerna i den senaste riksdagshusutredningen inte får vara avgörande för vår syn på var riksdagen skall ligga i framtiden. Däremot gör de det omöjligt att i dag fatta något principbeslut om lokaliseringen. Den saken måste beredas ytterligare i det perspektiv som utskottets ordförande har beskrivit utförligt här för kammaren. När den beredningen görs är det riksdagens funktioner i framtiden som skall vara avgörande. Det räcker ju inte att huset fungerar hyggligt under de första åren efter en inflyttning — det måste också vara bra att jobba i under lång tid framåt. Man kan ju inte byta riksdagshus vart tionde år därför att man slarvat med planeringen. Frågeställningen ”Vad krävs av ett riksdagshus år 2000?” bör alltså vara utgångspunkten vid den nya beredningen. Det är inte att ”leka på de stora pojkarnas gård”, som någon sade här i debatten tidigare. Det är att vara framsynta innan vi investerar flera hundra miljoner kronor. Jag minns en tidigare debatt om expansion av ett riksdagshus. Det var i början av 1960-talet. Jag kritiserade där bristen på arbetsrum för dem som då var ledamöter av riksdagen, alltså att varje ledamot inte hade något rum på Helgeandsholmen utan att ledamöterna fick kämpa sig till en arbetsplats om de ville vara ostörda. Jag ställde då kravet — det var innan jag var med i riksdagen — att det skall finnas ett arbetsrum för varje riksdagsman för att riksdagsledamöterna skall kunna arbeta praktiskt, ta emot människor och över huvud taget vara effektiva som företrädare för folket. Jag skrev en bok om det här för elva år sedan, Vår fattiga politik, där jag skildrade hur svårt det var att jobba rationellt i ett hus utan arbetsrum. Då kom den här repliken: Det som har dugt så länge, det duger nog i framtiden också. Ett rum för varje riksdagsman är lyx och onödigt. Vi skall inte leka på de stora pojkarnas gård. Nu är det självklart att man skall ha ett arbetsrum för varje riksdagsledamot. Jag tror att det är viktigt också för framtiden att vi inser att kraven kommer att förändras. Därför ställer vi frågan ”Vad krävs av ett riksdagshus år 2000?” innan vi fattar principbeslut. Det är framför allt utskottets ordförande, herr Johansson i Trollhättan, som öppnat det här perspektivet under arbetet och som med stor energi och stor noggrannhet lagt grunden för utskottsbetänkandet. Vi är flera som nu stöder den linjen och som därför inte yrkat bifall till motioner som vi lämnat in. Utskottet har helt enkelt tagit ett större grepp på frågan än vad några av oss lyckades göra i januari. En sådan uppläggning bör kunna få en bred anslutning här i kammaren. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i utskottets uppfattning att den främsta förutsättningen för en god lösning av lokalfrågan är att riksdagen bereds möjlighet att på bästa sätt fylla sina funktioner. Den uppräkning som utskottet gjort av kriterierna för ett väl fungerande riksdagshus överensstämmer mycket väl med de synpunkter som anlagts av riksdagshusutredningen. Jag kan heller inte finna att utskottet haft något att invända mot övriga omständigheter som utredningen och förvaltningsstyrelsen ansett bort tillmätas betydelse. Jag kan däremot inte instämma i den slutsats som utskottet kommit till när man ansett att det material som nu föreligger inte är tillräckligt uttömmande för ett ställningstagande i frågan om kvarstannande vid Sergels torg eller en återflyttning till Helgeandsholmen. Andra talare har tagit upp expansionsfrågan, och låt mig nämna något om det evighetsperspektiv som måste ligga i utskottets resonemang om en årlig tillväxttakt på vissa procent. Detta skulle leda till att tar man till en tillräckligt lång tidsperiod så går hela Gamla stan eller andra stadsdelar åt för riksdagens behov. Någon gång måste också den utvecklingen avbrytas. Jag tycker det vore helt oförsvarligt om riksdagen nu skulle besluta att skaffa sig någon sorts optionsrätt på olika privata fastigheter eller kommunägda fastigheter med privata hyresgäster för att tillfredsställa något slags förmodad utveckling som ingen levande människa i dag kan lämna besked om. Allt är nämligen beroende av politiska beslut. Den skara av parlamentariker som konstitutionsutskottet föreslår skall tillsättas kan naturligtvis inte veta ens vad riksdagen vill om ett par år, mycket mindre vad den kommer att besluta vid nästa sekelskifte. Som exempel på hastigt ändrade beslut från riksdagen i sin egen bostadsfråga skall jag nöja mig med att anföra ett par exempel: När det hus, som vi nu befinner oss i, började byggas fick förvaltningskontoret i uppdrag att bygga ett hus för en utskottsorganisation som preciserades att bra mycket likna den som fanns i tvåkammarsystemet. Under byggets gång ändrades så plötsligt utskottsorganisationen till något helt annat och rumsdispositionerna fick helt göras om med minskning av funktionsdugligheten och sämre utnyttjande av ytorna som följd liksom givetvis också väsentliga kostnadsfördyringar. Med detta vill jag säga att inte ens några månader i förväg visste man om att man skulle göra om utskottsorganisationen. Det andra exemplet gäller den ursprungliga planeringen av detta hus vid beslutet 1968. Jag föreslog då i ett särskilt yttrande till förvaltningskontorets framställning att man också skulle utreda vilka möjligheter det fanns att permanenta lokalerna vid Sergels torg. Bakgrunden härtill var att jag tror att jag förutsåg att det centrala läge som det nya huset skulle få kunde vara lockande för ett kvarstannande, och då borde man åtminstone kunna undersöka om det gick att få denna nybyggnad att bli funktionell även vid permanent bruk samt att man kunde försöka få husets yttre att också likna en parlamentsbyggnad. Men den främsta anledningen till mitt särskilda yttrande var ändå av ekonomisk natur. Om riksdagen i det läget, 1968, eller något senare beslutat sig för att stanna kvar vid Sergels torg hade staten kunnat spara väldiga belopp därigenom att ingen ny riksbank hade behövt byggas. Det nya riksbankshuset drar en kostnad av ca 150 milj.kr. Hela den summan hade inte kunnat sparas, men om 50 milj.kr. investerats i de båda riksbyggnaderna hade 100 milj.kr. sparats samtidigt som riksbanken fått bra lokaler och riksbyggnaderna hade fått en meningsfull användning. Det skall också upplysas om i detta sammanhang att bånkofullmäktige i ett officiellt remissvar förklarat att man inte hade någon åstundan att flytta från Helgeandsholmen, men att banken givetvis lojalt gjorde det som dess huvudman, riksdagen, begärde av den. Riksdagen ville dock 1968 inte lyssna på det här örat. Bankoutskottet avfärdade mina propåer på ett par rader, av vilka framgick att Sergelstorgsalternativet var ett provisorium och ingenting annat. Därför fick man inte ha så stora krav. Riksdagen godkände utlåtandet på den här punkten. Jag kan förstå utskottets inställning, då vid den tidpunkten riksdagen av staden bara hade hälsats välkommen för en kort provisorietid och sedan fortast möjligt borde lämna Sergels torg och ge plats för kulturen. Jag har själv i livligt minne — och jag har anteckningarna bevarade — svaret på den fråga jag ställde till stadens förnämste representant i förhandlingarna om vad staden skulle säga om riksdagen stannade kvar efter den beräknade provisorietidens slut om ca tio år. Svaren från denne förnämste talesman för staden blev: Om riksdagen på ett sådant sätt —- alltså genom att hänga sig kvar —- förstörde det tilltänkta kulturutbudet i Kulturhuset vore det rätta omdömet att ombuden för riksdagen ingenting annat var än en rad kulturbarbarer. Jag vet att inställningen från Stockholms kommun är en annan i dag. Jag vill tro att den negativa inställningen vid det tillfället till ett kvarblivande bidrog till att riksdagen med en axelryckning kunde avfärda ett förslag som realistiskt skulle kunna spara 100 milj.kr. till statsverket. Mot den bakgrunden framstår i varje fall för mig utskottets energiska letande efter fel i utredningens kostnadsberäkningar som något futtigt. Jag har för min del sagt att en eller annan miljon åt något håll inte kan få ha någon avgörande betydelse för val av alternativ, utan ställningstagandet måste grundas på andra skäl, då alternativen ändå ligger så nära varandra kostnadsmässigt. Jag har för avsikt att återkomma med kommentarer till utskottets sätt att räkna kostnader senare. Med låt mig först avsluta mitt inledande resonemang om det behov av utrymme som riksdagen kan beräknas ha. Det lokalprogram som ligger till grund för planeringen i dag har fastställts sedan alla de som kan beräknas ha erfarenhet av utrymmesbehovet fått säga sitt. Enskilda tjänstemän, partier och personalorganisationer som varit berörda har fått sina synpunkter tillgodosedda, och jag vågar säga att det är ett generöst lokalprogram som föreligger. Man skall ha klart för sig att det redan nu rör sig om en fördubbling av de ytor som var tillgängliga för tvåkammarriksdagen så sent som 1970. Jag vill inte utesluta att riksdagen framöver kan besluta om nya anordningar som kräver utrymme. Visst kan riksdagen besluta om ändringar i det konstitutionella systemet, som kräver mer utrymme. Men hur skall en ny utredning — några stycken parlamentariker — på ett år, eller några månader som herr Hilding Johansson sade, få klart för sig vad riksdagens politiska beslut om riksdagens arbetssätt kommer att bli framöver? Det förstår inte jag hur de skall klara upp. Är det bara fråga om servicepersonal, och det är det, eftersom ingen människa har drömt om att det skall bli mer än 350 riksdagsmän i huset, vill jag bara upprepa vad någon annan har sagt: Kommer vi att få 55 000-60 000 nya kvadratmeter kommer det att räcka till en tjänstemannastab på bortemot 1 500 personer, med gott om utrymme för var och en. I dag är tjänstemannastaben 350. Vågar någon utredare av dem som kommer att tillsättas förutsätta att detta är vad riksdagen kommer att besluta? Tänk om riksdagen i stället om några år beslutar skära ned antalet riksdagsledamöter till en nivå som motsvarar vad andra jämförbara nationer har. Tänk om — o, hemska tanke — riksdagen beslutar sig för, med eller utan lottens hjälp, att tillsätta en besparingsutredning även för egen del för att gå före med gott exempel. Vet vi hur det här landets finanser — så som vi håller på att anstränga dem med utlandslån och annat — kommer att se ut om några år? Vi har finansdebatt på fredag, och jag skall inte utveckla det resonemanget vidare. Med det nu anförda har jag velat säga att det inte finns några möjligheter att i dag bestämma vad lokalbehovet kommer att vara in på nästa sekel. Det finns en hygglig reserv med överytor i alla förslag, och skulle den mot förmodan inte räcka till har man ett expansionsutrymme på 15 000 m” i Gamla stan. Jag vet att herr Johansson i Trollhättan mycket väl känner till att det är de lokaler som i dag inrymmer departementen. Det finns också möjligheter att flytta ut många funktioner från detta hus — inte att flytta in sådana, som herr Johansson säger. Vad har JO ämbetet eller statsrevisorerna för behov av att ligga i närheten av kammaren? Det finns möjligheter att flytta ut biblioteket — så när som på en liten del, som alltid måste stå till förfogande —, förvaltningsfunktioner, hela riksdagens tryckerienhet samt det tryckeri som riksdagen anlitar, serviceverkstäder m.m. Jag kunde fortsätta uppräkningen. Man kan alltså disponera ytterligare lokalutrymmen, om riksdagen skulle vilja expandera vad gäller de konstitutionella funktionerna. Förvaltningsstyrelsen föreslår riksdagen att besluta flytta tillbaka till Helgeandsholmen. Låt mig redovisa de skäl jag haft att som utredare föreslå detta. Jag vill då först säga att det givetvis också finns skäl för att kvarstanna vid Sergels torg. Däremot finns det inte, såvitt jag kan se, några som helst skäl för en ytterligare utredning. De två förnämsta skälen för att stanna kvar är det centrala läget, som visserligen också kan innebära nackdelar, samt naturligtvis att varje flyttning innebär besvär. Det senare gäller allra helst som vi i dag har ett hus som fungerar. De för mig avgörande skälen för en återflyttning har varit det stora värdet för riksdagen att bo i ett eget hus samt att man får en meningsfull användning av riksbyggnaderna. Ingen har nämligen — och utredningen har ändå gjort försök i den riktningen — lyckats presentera en alternativ användning av de stora paradytor som finns i de gamla riksbyggnaderna. Att bevara dessa bara som museiföremål måste ändå vara en felaktig linje. När nu riksdagen har bestämt sig för en hög grad av bevarande av dessa byggnader tycker jag att det är självklart att de också skall ges en meningsfylld användning. Att riksdagen bör äga det hus den bor i tycker jag är en självklarhet, ty det ger riksdagen möjligheter att planera sin verksamhet på ett annat sätt än om den är hyresgäst, även om jag vågar säga att riksdagen hittills inte haft någon större anledning att klaga på sin hyresvärd. Någon har ifrågasatt varför då inte riksdagen köper sitt nuvarande provisoriska hus för att där få göra vad den vill. Ja, riksdagen får inte heller göra vad den vill om den köper huset. Kommunen har i sitt försäljningsalternativ krävt att kulturaktiviteter och affärer skall vara kvar, även om riksdagen köper huset. Denna begränsning av användningen av sitt eget hus ser jag som ett starkt skäl till att riksdagen inte kan förvärva fastighetskomplexet vid Sergels torg. Därtill skall läggas att jag finner det mindre lämpligt att riksdagen skall bygga upp en fastighetsförvaltning som skall hyra ut lokaler av olika slag. Nästan halva huset skall ju hyras ut till andra intressenter än riksdagen. Den yta som staden skall disponera är 18 000 m”. Stadens hyresbud för denna yta är 11 milj.kr. Dessutom skall knappt 3 000 m? utnyttjas av butiker o. d. Hur stor hyressumman för detta blir vet jag inte, men den räcker inte långt när det gäller att betala den totala hyran. Det finns dessutom 14 700 m? som utgörs av garage, vägar under huset och alla sådana utrymmen, som riksdagen inte är så särskilt intresserad av att förvalta och som ger mycket små hyror. Det kommer också att bli åtskilligt dyrare per år för riksdagen att vara herre i eget hus vid Sergels torg än att vara hyresgäst vid Sergels torg. Det är väl egentligen alternativet att äga huset vid Sergels torg som skall jämföras med Helgeandsholmsalternativet, inte hyresalternativet. Förklaringarna till att det blir mycket dyrare att äga huset än att hyra det är flera, men den främsta är att kommunen vid en försäljning vill tillgodogöra sig markvärdestegringen. Det är kanske inte heller så mycket att säga om det. I kommunens offert beräknas markens värde till 109 milj.kr. av det totala beloppet på omkring 411 milj.kr. I hyresalternativet tas inte ut hyra mera än på en del av det markvärde som kommunen anser vara det rätta. Några exakta kostnadsberäkningar har inte utförts beträffande merkostnaden för riksdagen, om denna skulle äga sitt hus vid Sergels torg. Då ett sådant alternativ bedömts som orealistiskt av många andra skäl, har man tyckt att man inte behövt göra några sådana beräkningar. Jag vågar dock påstå att om riksdagen av något skäl ville äga fastighetskomplexet vid Sergels torg så skulle denna önskan dra en ytterligare kostnad på åtskilliga miljoner kronor. Då alltså riksdagen utan denna kostnad kan få lokaler i eget hus och då riksbyggnaderna på detta sätt blir bevarade och får en meningsfull användning anser jag att riksdagen bör besluta sig för en återflyttning. Det skall dessutom tilläggas att gjorda utredningar visar att det är möjligt att få minst lika funktionsdugliga lokaler på Helgeandsholmen både enligt alternativet H 1 och alternativet H 2 — kanske t.o.m. de lokalerna i vissa avseenden är bättre. Jag kan bl.a. nämna att det varit möjligt att i Helgeandsholmsalternativen ge alla ledamotsrummen toalett och duschutrymmen och övernattningsmöjlighet, vilket man i dag icke har vid Sergels torg. Utskottet har ansett utredningens kostnadsredovisningar ofullständiga och krävt förnyade beräkningar. Vad utskottet i första hand anmärkt på är att man inte tagit med kostnaderna för kanslihusets evakuering liksom att utredningen gjort jämförelserna mellan alternativen i 1974 års priser och inte i 1982 års prisläge. För att bevisa hur felaktiga utredningens kostnadsberäkningar är har utskottet begärt exempel på jämförelser av kostnaderna, om byggnadskostnaderna skulle fortsätta att stiga. Sådana beräkningar är självfallet omöjliga att göra. Ingen vet var byggnadskostnaderna kommer att hamna. Men även om man gör det och tar en tioårsperiod bakåt i tiden, från den tidpunkt då utredningen höll på med sitt arbete, som bakgrund, så kommer man fram till att skillnaden mellan alternativen ändå inte blir stor. Vid en S-procentig byggnadskostnadsstegring — det är ungefär vad den här tioårsperioden har visat, om man går från 1974 bakåt — blir kostnaden fortfarande till Helgeandsholmsalternativens fördel. Men, som jag har sagt förut, de här kostnaderna är relativt ointressanta, eftersom de ligger så väldigt nära varandra. Inom konstitutionsutskottets kansli har man låtit upprätta en tablå, som det heter i betänkandet. Jag känner inte till om utskottsledamöterna står bakom den tablån; jag hoppas att de inte gör det, för något mera felaktigt beräkningssätt får man verkligen leta efter. Jag vet inte om jag skall tolka herr Ahlmark så, att han står bakom den. Man har utgått från en 7-procentig inflationsutveckling. Hur man kan göra det trovärdigt hör inte hit; man förutspår bara att det skall bli 7 96 inflation i fortsättningen varje år, eventuellt 9 96. Men trots detta kommer man fram till att alternativen S och H — Sergels torg och Helgeandsholmen —- är ungefär likvärdiga. Då klipper man till med evakueringskostnader på 13,6 miljoner per år för kanslihuset — 13,6 miljoner per år! Enligt utredningens uppfattning hör de här kostnaderna inte hit, eftersom departementets överflyttning till Klara ändå kommer att ske, oberoende av riksdagshusfrågan. I varje fall planerar byggnadsstyrelsen sedan tio år tillbaka för detta och köper mark undan för undan; just nu gör man stora inköp. Det är troligt att i den händelse riksdagen beslutar sig för att ta kanslihuset i anspråk påskyndas överflyttningen, och detta måste väl egentligen vara ett plus om utskottets inflationsteori är riktig, för då blir det ju 10 milj.kr. dyrare för varje år man väntar med att flytta. Har man därutöver mark inköpt som inte blir använd, så kostar också det pengar. Men det troliga är att de utrymmen i Klara som i dag planeras av byggnadsstyrelsen, om inte departementen vill flytta in i dem, kommer att användas för kontorslokaler åt olika verksamheter inom den statliga förvaltningen — lokaler som annars kunde ha legat på helt andra ställen än i Klara med de höga hyror som där gäller. Vidare räknar man i den här tablån med en dubbelhyra under två tre år därför att departementen måste flytta innan riksdagen flyttar in. Man har kommit fram till att det i 1982 års penningvärde skall kosta så där 40 milj.kr. Då har man tydligen förutsatt att regeringen skall stanna för evigt i kanslihuset och att man aldrig någonsin i historien behöver bygga om eller modernisera det huset. För skall man göra det måste en flyttning ske, och då kommer huset ovillkorligen att stå tomt någon gång. Och skall man över huvud taget räkna någon kostnad för detta — att huset står tomt — så får man väl ändå inte räkna dubbelt på de dyra hyror som man tänker sig i framtiden utan man skall endast räkna ränta på det beräknade värdet av kanslihuset — ett beräknat värde som vi alla är överens om. Det blir inte några 40 milj.kr. utan på sin höjd 7 milj.kr. Men detta är typiskt för hela det räknesätt som finns i kalkylexemplen. Kostnadsjämförelsen avseende regeringens tillvaro i kanslihuset resp. nybyggelse har gjorts mellan 250 kr. per m' i ett omodernt hus och 450 kr. per m' i ett nybygge. Det är en riktig kostnadsjämförelse för dagen, men den förutsätter att det aldrig någonsin kommer att göras någon ombyggnad i kanslihuset och att man för framtiden i det gamla, omoderna kanslihuset kommer att arbeta lika effektivt som man gör i det nya huset. Alla begriper att så här får man inte handskas med siffror. Dra bara ut inflationsberäkningarna, som kalkylexemplen innehåller, några tiotal år framåt i tiden, så kommer nybyggnadskostnaderna och den därav följande hyran att bli så höga att det blir omöjligt att någonsin lämna de gamla lokalerna, som utskottet tydligen förutsätter att man aldrig skall bygga om — och ändå bo i dem! Men som jag sagt tidigare är alla dessa kalkyler på evakueringskostnader totalt onödiga och ointressanta i dagens sammanhang, då en planering för överflyttning av departementen pågått sedan länge, oberoende av riksdagshusfrågan. Utskottet menar nu att man kan uppskjuta det slutliga beslutet ett eller ett par år — minst ett par år blir det väl — då inga kapitalkostnader finns för riksbyggnaderna. Så långt är det rätt. Men om den inflationsteori man själv har byggt upp inom utskottet är riktig, så innebär ju det uppskov som utskottet föreslår riksdagen på ett par år — för det blir det i alla fall om man skall räkna utredningen plus tiden innan riksdagen hinner fatta beslut — att de nya Helgeandsholmsalternativen, med den inflation som skall läggas på, blir 20 milj.kr. dyrare. Precis så blir det med den teori som utskottet självt använder, men det har man inte talat om någonstans. Riksdagen måste enligt min uppfattning nu bestämma sig för hur man vill ha det. Den här frågan har stötts och blötts tillräckligt länge nu. En ny utredning kan inte kasta mycket nytt ljus över den, det kan bara utvecklingen och erfarenheten göra. Då reservationen ansluter sig till förvaltningsstyrelsens förslag i stort ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att vi måste bygga ett hus som kommer att tillfredsställa riksdagsmännens anspråk år 2000 eller kanske t.o.m. längre framåt i tiden. Vad vet herr Johansson om vad riksdagsmännen år 2000 vill egentligen? Det kan herr Johansson inte veta någonting om, och det finns inte planer att någon utredning skulle veta vad de riksdagsmännen vill. Det går liksom inte att bygga upp det hela på att vi under alla omständigheter skall veta att huset räcker till för allting som riksdagsmännen år 2000 kommer att vilja ha. Vi måste väl utgå från ett behov som vi kan överblicka i dag, och det är det lokalbehov som vi har spikat. Finns det dessutom 3 000 m? överyta som omedelbart går att ta till och finns det dessutom 15 000 m” expansionsutrymme, så har vi ett och ett halvt nytt riksdagshus jämfört med vad vi hade 1970 att disponera. Det måste vara någon måtta på expansionen.

Herr talman! Jag skall egentligen så här i debattens slutskede bara ge en liten redogörelse för hur den här frågan har legat till utredningsmässigt sett. Det har ju under debattens gång sagts att vi har bl.a. inte beaktat de olika möjligheter som funnits att välja på när det gällt andra alternativ här i denna stad. Då vill jag först erinra om att Sveriges riksdag inbjöd i juni 1971 till nordisk arkitekttävling om riksdagshus på Helgeandsholmen. Tävlingen arrangerades i två steg, av vilka det första var en kombinerad allmän tävling. Riksdagen har beslutat att riksdagens hus skall förläggas till Helgeandsholmen. Försök har gjorts vid flera tillfällen under förhandlingar med Stockholms kommun att pröva andra förläggningsplatser för riksdagens permanenta byggnad. Detta har ju också debatterats här. Det har inte varit möjligt att nå ett sådant resultat vid dessa förhandlingar att något annat alternativ stått till buds från riksdagens synpunkt sett. De olika förläggningsalternativ som föreslogs avvisades helt enkelt av Stockholms kommun, och därför fattades riksdagsbeslutet att, som jag sade, riksdagen skulle bli kvar på Helgeandsholmen. Alternativet för tävlingen blev därför nyeller ombyggnad på Helgeandsholmen. Prisnämnden bestod av en representant för vartdera av fyra riksdagspartier samt arkitekter från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Prisnämndens majoritet stannade för att ge första pris åt ett nybyggnadsförslag som innebar rivning av bl.a. riksdagshuset. Fru Kristensson och jag var de enda representanterna i prisnämnden som reserverade oss för ombyggnadsalternativet. Vi förordade då det förslag som av prisnämnden fick fjärde pris — betecknat nr 022 - och det innebar ett helt bevarande av riksdagshuset men nybyggnad på riksbankstomten. Det förslaget är i stort sett detsamma som i den nya utredningen betecknas som alternativ H 1, och jag vill gärna säga att det är ett väl genomtänkt och mycket funktionellt förslag. Utskottets ordförande förutsatte att man skulle kunna ta upp nya förhandlingar med Stockholms kommun. Liksom herr Wärnberg tror jag emellertid inte att sådana nya förhandlingar skulle leda till några andra lokaliseringsmöjligheter, ty Stockholms kommun är uppenbarligen främst intresserad av att säga till riksdagen: Ni skall bli kvar där ni är. Stockholms kommun gick också in för att kritisera de alternativ som vi hade föreslagit i utredningen, främst det som betecknades H 1 — det skulle bli en så stor byggnad på riksbankstomten och den fördömde man av stadsbildsskäl. Det ombyggnadsförslag som prisnämnden gav femte pris har samme upphovsman som det som nu i omarbetat skick kallats förslag H 2, och det är det som utredningen nu föreslår komma till utförande. Även detta förslag är enligt vår bedömning mycket funktionellt, samtidigt som det är mindre miljöstörande än H 1, som har en mycket högre byggnadsvolym. H 2 innebär endast en mindre förändring av exteriören på riksbanksbyggnaden men givetvis en kraftig förändring av interiören. Inte heller H 2 ändrar riksdagshusets utseende exteriört. Det bibehåller alla de partier som ur bevarandesynpunkt är värdefulla. En nackdel är kanske förbindelsen till kanslihuset, alltså den bro som utskottets ordförande här talade om. När prisnämndens förslag gick ut på remiss blev resultatet ett överväldigande ja till bevarande av det gamla riksdagshuset, alltså ett nej till nybyggnadsalternativet. I det läget hade förvaltningsstyrelsen att överväga vilka åtgärder som borde vidtas för att lösa frågan om riksdagens hus på längre sikt. Vi hade att ta hänsyn till det av riksdagen i maj 1969 fattade beslutet att riksdagens hus skulle vara förlagt till Helgeandsholmen — och vilka möjligheter som fanns att effektuera det beslutet. Vidare hade vi att ta hänsyn till resultatet av arkitekttävlingen och till inkomna remissyttranden, vilka dock endast rörde ombyggnadsalternativet. Likaså hade vi vid bedömningen att ta hänsyn till vilka förutsättningar som fanns att stanna kvar i det av Stockholms kommun ägda byggnadskomplexet här vid Sergels torg. Resultaten av dessa överväganden är nu väl kända. Det är inte så som det tidigare har sagts i debatten, att utredningen inte har övervägt Sergelstorgsalternativet. I förvaltningsstyrelsens redogörelse till riksdagen finns synpunkter på hur utredningen såg på det alternativet. Förvaltningsstyrelsen har nu enhälligt föreslagit återflyttning till Helgeandsholmen. Konstitutionsutskottet har sänt ut ärendet på en ny remissomgång. Som utskottet konstaterar har därvid flertalet remissorgan förordat en återflyttning, som jag bedömer det i stort sett enligt det förslag som förvaltningsstyrelsen har lagt. Helt övertygade om att en ny utredning behövs har egentligen endast länsstyrelsen och Kungl. Akademien för de fria konsterna varit. Uppenbarligen har utskottsmajoriteten lagt väl stor vikt vid Konstakademiens yttrande. Ingen redovisning görs av vilka som deltagit i dess beslut eller hur detta har fattats. Det vore nämligen mycket intressant att få veta, med tanke på att akademien rymmer ett antal ledamöter som har gjort egna förslag till lösning av riksdagens byggnadsfråga. Förslagsställarna har naturligtvis haft möjlighet att ge synpunkter på riksdagens framtida lokalfrågor. Akademiens yttrande, som enbart undertecknats av dess sekreterare, borde för att kunna tillmätas någon tyngd ha innehållit upplysningar om vilka som deltagit i beslutet. Herr talman! Vi har från utredningens sida, med anlitande av den bästa expertis som stått att få, vilka här med namn och funktion är redovisade på s. B 113 i utskottets betänkande, verkligen försökt att utreda riksdagens olika förutsättningar att få ett funktionellt och bra riks dagshus. Resultatet av denna utredning föreligger och redovisas av en enhällig förvaltningsstyrelse. Ombyggnadsalternativet är enligt min och mångas uppfattning en bättre lösning ur både funktionsoch säkerhetssynpunkt än Sergelstorgsalternativet. Inte minst den senare synpunkten tycker jag vi skall tillmäta stor vikt. Folkrepresentanterna får genom en ombyggnad ett parlament som ger ett representativt intryck i stadsbilden. Byggnaderna på Helgeandsholmen speglar en viktig epok och utgör en symbol för den svenska parlamentariska demokratin. Dessa byggnader har också den fördelen att de äges av riksdagen som därigenom fritt kan förfoga över deras användning även i framtiden. Nya utredningar skapar säkerligen inga nya lösningar som kan medföra förändringar av vad som tidigare har presenterats om riksdagens hus. Risken är väl bara den att tidsåtgång med stegrade kostnader kan fördyra den återflyttning som de flesta ändå anser bör ske. Det ombyggnadsförslag som lagts innebär ett modernt inrett parlament med goda funktioner — bättre än nu och med bättre säkerhetsfunktioner. Svenska folket måste kunna ha rätt att begära att inte Stockholms kommun i eget intresse försöker dirigera hur och var den svenska parlamentsbyggnaden skall vara placerad i fortsättningen. Det är ju svenska folket som äger det markområde och de byggnader som finns på Helgeandsholmen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.